Herr talman! Sven-Erik Österberg har frågat mig om jag kände till ett krav som sägs ha funnits från Stiftelsen Fria Media innan propositionen 2007/08:4 Annonstid i radio och TV lämnades och i så fall vilken roll detta krav spelade i beredningen av propositionen. Jag känner inte till att något krav skulle ha framförts från den nämnda stiftelsen. Förslagen i den aktuella propositionen bereddes på sedvanligt sätt. Ett underlag i form av en departementspromemoria utarbetades och remissbehandlades, varvid en bred krets av berörda intressenter fick möjlighet att framföra sina synpunkter. Det sammanvägda beredningsunderlaget utmynnade därefter i regeringens förslag. Motiven till förslagen framgår av propositionen.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag är inte på något sätt överraskad av det. Att ett statsråd öppet skulle medge att det sker beställningar av propositioner mot betalning från kommersiella intressen skulle vara en sensation. Bakgrunden till min fråga om det på detta sätt går att köpa sig propositioner av Sveriges regering är inte gripen ur luften. Låt mig för kammaren återge den centrala delen av den intervju i tidningen Resumé som gjordes med chefen för Stiftelsen Fria Media i juni 2007 i samband med att det avslöjades att stiftelsen 2006 gett Moderata samlingspartiet ett bidrag på 820 000 kronor. Jag läser: - Ställer ni krav på partierna? - Ja. Det ska vara till särskilda projekt som redovisas för oss. - Som till exempel? - Bland annat att tokigheterna kring sändningstillstånden för kommersiell radio uppmärksammades. Man får ju bara sända åtta minuter reklam per klocktimme. Lagstiftningen är inte modern. Den 13 september 2007, tre månader efter uttalandet, lade regeringen i propositionen 2007/08:4 Annonstid i radio och TV fram förslag om att utöka tiden för annonser i radio och tv till tolv minuter per klocktimme. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att tycka att det kan finnas ett samband mellan uttalandet i tidningen Resumé och den kort därefter framlagda proposition som gick i denna riktning - och därav min fråga till statsrådet. Statsrådets svar är ett klockrent exempel på att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Såvitt jag förstår förnekar statsrådet all kännedom om existensen av ett sådant krav. Hur trovärdigt är då det här? Det är publicerat i en tidning som måste betraktas som en facktidning på ett område som Kulturdepartementet är satt att bevaka. Det innehåller bland annat ett uttalande av den moderate partisekreteraren där han erkänner att partiet mottagit stödet på 820 000. Det innehåller också ett uttalande i en fråga som regeringen via Kulturdepartementet höll på att ta fram en proposition om. Hur kan detta ha gått spårlöst förbi departementets politiska ledning? Var det ingen som kände till att chefen för Stiftelsen Fria Media uttryckte sig på detta sätt och tyckte att det verkade konstigt? Det övergår i så fall till viss del mitt förstånd. Det kan bara finnas två förklaringar. Antingen har statsrådet mycket lägligt glömt att hon har fått information om sakförhållandet eller så är omvärldsbevakningen på Kulturdepartementet inte tillräckligt god. Jag frågar därför statsrådet om hon är helt säker på att hon inte har fått information om att Moderaterna fått ett bidrag på 820 000 kronor från Stiftelsen Fria Media med motkrav om lagstiftning för annonstiden i kommersiell radio.
Herr talman! Man får vara väldigt konspiratoriskt lagd, Sven-Erik Österberg, om man tycker sig kunna se att det finns möjlighet att köpa propositioner. Stiftelsen Fria Media är såvitt jag vet en intern moderat stiftelse. Jag har ingen kännedom om hur de arbetar. Hur deras kopplingar ser ut till Moderaterna får Sven-Erik Österberg diskutera med Sofia Arkelsten som är Moderaternas partisekreterare. Det finns dock skäl att diskutera själva sakfrågan. Orättvisan i de osjysta villkoren för annonsmängden var en fråga som fördes fram av många intressenter, inte bara möjligen Fria Media. Att detta också, enligt Sven-Erik Österberg, ska ha förts fram i tidningen Resumé visar att detta var en öppen fråga. Det fanns många som ansåg att reglerna inte var sådana de borde vara. Alliansregeringen förordar en fri mediepolitik med god konkurrens och goda villkor för alla parter. Förslaget om annonsmängden handlade om precis detta. I korthet är det också kopplat till ett tv-direktiv som har diskuterats i Europeiska unionens kulturministerråd under lång tid, också när jag var ny som kulturminister. Fakta i frågan är att de tv-företag som sände från London, TV3 och Kanal 5, hade möjlighet att sända tolv minuter, vilket inte gällde för Sverigebaserade tv-företag, till exempel TV4. Detta ansågs orimligt. Vi tycker att det är självklart att alla ska ha samma villkor, och det var också bakgrunden till att vi lade fram propositionen. Till fakta hör också att i den promemoria som togs fram och skickades ut på remiss föreslog departementet att det inte skulle vara någon gräns alls för radio. Det ansåg dock de kommersiella radiobolagen inte skulle fungera, för det skulle verka som en prispress på radioreklamen. Därmed blev förslaget från departementet och sedan i propositionen att det skulle vara samma regler för kommersiell radio som för tv.
Herr talman! Själva sakfrågan är intressant, och det är klart att det finns de som vill ha längre reklamtid och så vidare. Poängen i detta är dock att den dåvarande partisekreteraren Per Schlingmann erkände i tidningen Resumé, som verkar inom kulturområdet, att partiet tagit emot ett bidrag på 820 000 kronor. När tidningen konfronterade Stiftelsen Fria Medias chef och frågade om man ställt krav på partiet när man gav ett sådant här bidrag svarade han helt öppet: Ja, det ska vara till särskilda projekt och redovisas för oss. Som exempel nämner han sedan att reklamtiden är för kort och att han vill ha en förlängning. Det är grunden för kravet man ställer på det parti man gett stödet. Tre månader senare kommer det en proposition som tillfredsställer det krav som chefen klart uttryckt att han hade för att ge stödet till partiet. Det är anmärkningsvärt. Ansvarigt statsråd säger i sitt svar till mig att hon eller någon annan inte känner till att denna diskussion fanns. Det finns väl ett antal politiskt sakkunniga på Kulturdepartementet, säkert tre fyra stycken. Jag tycker att det är förvånande att ingen av dem skulle ha haft koll på vad som har stått i Resumé och tyckt att det var ett märkligt förhållande i en fråga som låg nära arbetet med en proposition. Man säger att man inte kände till detta, man kände inte till att man hade fått de här resurserna och man kände inte till att cheferna hade uttryckt sig på detta sätt. Jag vill ge statsrådet ytterligare en möjlighet att svara på detta. Kände man verkligen inte till detta på Kulturdepartementet? Ansvarigt statsråd kände alltså inte heller till den här diskussionen och hade inte fått någon information från partisekreterarna om detta, vilket hade varit en nära koppling. Hade man verkligen ingen koll på detta när man fattade beslutet? Jag tycker att det är en koppling som är ganska störande, inte minst med tanke på Moderata samlingspartiets ställningstagande där man säger att man vill ha en öppen redovisning av partistöden. Det har varit ett krav från flera partier i kammaren under en lång period. Det är märkligt att man inte tycker att den här kopplingen är besvärande när chefen så tydligt uttrycker att han, med sitt stöd till partiet, ställde krav på leverans inom vissa områden. Han nämner just det som tillfredsställdes i propositionen som kom tre månader senare. Jag tycker att det är en koppling. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att se den kopplingen med tanke på vad som har sagts och redovisats. Jag ska ge statsrådet möjligheten att svara på frågan: Var det verkligen ingen som kände till detta? Tycker inte statsrådet att det är en ganska generande koppling med tanke på vad som har kommit fram i medierna och som man kan läsa i tidningen Resumé i juni, strax innan man lade fram propositionen?
Herr talman! Transparens är väldigt viktigt. Det är därför Moderaterna och övriga partier i riksdagen diskuterar hur man ska redovisa partibidragen. Det borde vara en intressant och kanske känslig fråga för Sven-Erik Österberg med tanke på kopplingen till andra verksamheter. Det kan handla om lotterier som ger en hel del stöd till socialdemokratisk politik och kampanj. Det kan handla om kopplingen till LO. Vi är många som minns debatten från 70 och 80-talet med rätt långtgående förslag om hur Socialdemokraterna på beställning från LO skulle ta makten över svenskt näringsliv. Det var en socialisering utan motstycke. Det blev gudskelov inte så. Om vi ska tala om konspiration finns det mycket att diskutera. Jag kan ärligt talat inte påminna mig någon artikel i Resumé. Däremot vet jag att frågan hade lyfts upp från många håll, inte bara från en aktör som dessutom stod Moderaterna nära. Den mandatperiod då vi var i opposition och jag satt i kulturutskottet var frågorna om privatradions dåliga lönsamhet ett ständigt återkommande tema. Det berodde bland annat på de hårda villkor som Socialdemokraterna hade ställt upp och på höga koncessionsavgifter. Det var svårt att få lönsamhet. Annonsmängden var en viktig fråga som de kommersiella radiobolagen själva lyfte fram. När det gällde tv diskuterades hur man skulle få rättvisande konkurrensneutrala villkor mellan de tv-bolag som verkar i Sverige och finansieras med reklam och dem som sänder från utlandet. Det var självklart att vi skulle förbättra villkoren för till exempel TV4 som sänder från Sverige så att de fick samma villkor som TV3 och Kanal 5. Det är rimligt att man har samma villkor också för privatradion.
Herr talman! Jag noterar att kulturministern hellre vill diskutera sakfrågan och vad som var skälet till att ändra lagen. Det är intressant att diskutera, och det kan man ha olika åsikter om, men det är inte det interpellationen handlar om. Om jag ville ha reda på bakgrunden till propositionen och vilka bevekelsegrunder som statsrådet hade för den hade jag formulerat interpellationen annorlunda. Vad jag pekar på är det som är kopplat till partistöd och vad man levererar med tanke på hur chefen för Stiftelsen Fria Media uttryckte sig. Det kanske har förekommit tidigare, men jag har aldrig sett ett så tydligt krav när man har lämnat pengar och att en chef så tydligt talar om vad han förväntar sig att få för det stöd han ger. Jag tolkar det som att man köper en proposition. Kulturministern förnekar att hon över huvud taget hade kännedom om detta och säger att propositionen har kommit till på annat sätt. Det är bra att man nu har valt att ha någon sorts öppenhet när det gäller partistöden. Vi har ingenting att dölja. Det känner kulturministern till. När vi diskuterade detta förra veckan redovisade jag att Socialdemokraterna öppet har redovisat stöd från lotteriverksamhet och pengar som vi har fått från fackföreningsrörelsen. Det har redovisats till sista kronan när det gäller organisationer. Vi har ingenting att dölja på det här området. För Moderaterna är det besvärande eftersom justitieministern för någon vecka sedan i riksdagens frågestund förnekade att man under senare tid hade tagit emot några resurser från organisationer. I samband med det kunde man notera att Stiftelsen Fria Media hade gett dessa resurser. Jag noterar att kulturministern förnekar att hon har haft kännedom om den här kopplingen till lagstiftningen.
Herr talman! Det får plåga Sven-Erik Österberg själv att han bär på dessa konspiratoriska teorier. Den här propositionen hade lagts fram i vilket fall som helst. Det här är rätt. Lagstiftningen var omodern, och det var många som ansåg det. Alliansen tycker att det ska vara så neutrala och rättvisa villkor som möjligt för olika medieslag, oavsett om de är kommersiella eller tillhör föreningsradion eller public service. Jag tycker att den här lagstiftningen är bra. Vi lät promemorian gå ut på remiss och fick in synpunkter från många håll, bland annat från privatradion som ansåg att det inte var en god idé med obegränsad reklam. Det kan vi ha förståelse för. Det var därför vi lade fram ett förslag som stämmer väl överens med radio och tv. Det här är för mig en sakligt motiverad debatt. Jag faller inte undan för påtryckningar. Det går inte att köpa propositioner. Vi arbetar inte så i alliansregeringen.